Herr talman! Vi ska nu diskutera ett betänkande som behandlar 17 olika motionsyrkanden från allmänna motionstiden i höstas. Det rör flera olika frågor, bland annat regional nyhetsbevakning, tillgång till nordisk tv, evenemangslista, begränsad reklamtid, tv-sänd alkoholreklam och grundlagsskydd för public service.I vanlig ordning, skulle jag nästan kunna säga, avstyrker utskottet samtliga motionsyrkanden som behandlas. Det betyder dock inte att utskottet tycker att alla förslag är dåliga. Till exempel finns det några motionsyrkanden som handlar om behovet av att stärka den regionala nyhetsbevakningen, och utskottet tycker precis som motionärerna att det är viktigt att det finns en journalistisk närvaro i hela landet. Speciellt i glest befolkade delar av landet kan vi se att närvaron av journalistisk verksamhet minskar - tidningar läggs ned, det är problem med distributionen och så vidare. Det är förstås inte bra. Ett demokratiskt samtal bygger på att vi alla kan få tillgång till medier och en bra nyhetsbevakning. Men för tillfället pågår det flera utredningar som på olika sätt berör det här området, bland annat Medieutredningen som analyserar behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet som det ser ut i dag upphör. Utgångspunkten för analysen ska vara de demokratiska utmaningar som följer med den medieutveckling vi ser och den förändrade medieanvändningen. Fokus ska vara att en ska ha tillgång till allsidig information och kunna vara demokratiskt delaktig i samtalet oavsett var i landet en bor.Motionerna avstyrks alltså för att det redan pågår utredningar och för att utskottet vill att de ska få jobba färdigt och presentera sina förslag innan vi fattar nya beslut i de här frågorna. Ett annat exempel på det är förslaget om evenemangslista, där det redan finns ett arbete som pågår. Det finns ett förslag som bereds i Regeringskansliet, och utskottet avstyrker därför motionen eftersom vi inte tycker att det ska vidtas ytterligare åtgärder just för tillfället.Jag delar utskottets uppfattning vad gäller alla avslagsyrkanden - utom i ett fall. Det gäller uppfattningen att själva public service-uppdraget behöver ett grundlagsskydd. Vänsterpartiet menar att man behöver skydda själva existensen av public service. Innehållet i public service får inte styras, och public service-företagen ska stå för en opartisk samhällsinformation; det är alldeles solklart. Men det finns inget skydd för själva uppdraget, alltså tillgången till opartisk samhällsinformation, nyheter och så vidare via radio och tv.

Herr talman! Detta är ett motionsbetänkande med motioner från allmänna motionstiden, och mediepolitiken är verkligen i fokus i debatten. Det är bra. Regeringen har precis som Mia Sydow Mölleby sa tillsatt en medieutredning, och det pågår också mer utredningsarbete. Människor i Sverige har rätt till nyheter i hela landet, om hela landet och från hela landet. Förra året behandlade vi regeringens proposition om presstödet. Det blev förbättringar för pressen. De digitala upplagorna får också räknas in. Ett annat beslut vi tog då var att vi vill se en sänkning av reklamskatten, och det finns nu aviserat från 2017. Vi har en regering som går från ord till handling, och det händer positiva saker. Även det särskilda stödet för att tidningar ska kunna bedriva teknikutveckling, just för att möta fler människor som kan läsa dem, kommer att komma igång i år. I höst kommer de första ansökningarna att behandlas i Presstödsnämnden.I år fyller tryckfrihetsförordningen 250 år, men hur fritt är ordet egentligen? Sverige har ju halkat ned på den listan, fick vi höra på nyheterna i dag. Det fria ordet hotas av ständigt hat och ständiga hot. Hat och hot har blivit en obehaglig och högst närvarande del av en journalists vardag, och det är naturligtvis någonting som är det verkliga hotet mot mediesamhället. Det finns det en särskild diskussion om i betänkande KU18, som vi också debatterar i dag.Frågorna när det gäller utvecklingen av mediesamhället är många. Den är inte bara en fråga för KU och kulturutskottet utan egentligen för hela vårt samhälle. Det handlar om infrastrukturen och om hur vi lär unga människor - och kanske också vuxna människor - källkritik. Det handlar om hur vi motar hatet och hoten för att just behålla det fria ordet och ett samtalsklimat som är rimligt. Vi måste vara noggranna och se hur vi med politiska medel kan understödja ett gott journalistiskt arbete i hela landet. Jag känner mig väldigt trygg när det gäller public service. En absolut majoritet av riksdagens partier vill värna ett starkt och oberoende public service; det är Sverigedemokraterna som svävar på målet och tycker att det väl egentligen inte är så nödvändigt. Utanför vårt hus är dock debatten kreativ och bred om vad som borde få kallas public service och vilka som borde få göra anspråk på public services anslag. Det är inte en fråga för debatten här i dag, men det kan möjligtvis bli en fråga för debatten framgent.Det pågår som sagt utredningsarbete både om evenemangslistan och om mediesamhället för framtiden.

Herr talman! Jag räcker upp handen och erkänner att jag har ett beroende. Jag är beroende av nyheter. Det finns en benämning på det, en engelsk sådan, newsaholic. Direkt när jag vaknar och öppnar ögonen sträcker jag ut handen efter mobilen eller Ipaden och skannar internationella, lokala och sociala medier. Morgonen fortsätter med att jag läser pappersupplagorna av lokaltidningarna och har nyhetsprogrammen på tv i bakgrunden. Under resten av dagen när jag detta beroende av TT-flash och ständiga uppdateringar via mobilen eller datorn.Herr talman! Detta beroende är jag på intet sätt ensam om. Det delar jag med många i vårt nyhetstörstande och upplysta land, inte minst i den här byggnaden.

Jag kommer att uppehålla mig vid några av de frågor som lyfts fram i motionerna.Herr talman! I takt med utvecklingen av den digitala miljön har förhållandena för vad vi lite vanvördigt kallar gammelmedier förändrats. Minskade upplagor och reklamintäkter, högre tryck och personalkostnader och stora tekniska investeringar, bland annat, har inneburit nedläggningar av tidningar och nedskärningar i den journalistiska närvaron runt om i landet.

I avvaktan på att regeringen återkommer till riksdagen med förslag avstyrks i detta läge alla motioner. Vi i konstitutionsutskottet har i det arbetet tillskrivit regeringen om ett antal saker, bland annat om en ny försöksverksamhet vad gäller samdistribution av tidningar och post, ett stegvist avskaffande av reklamskatten och en ökning av stödet till lågfrekventa tidningar.Herr talman! Jag har även ett annat beroende. Jag är nordist i själ och hjärta och har haft den stora glädjen att under flera år ha fått leda ett av utskotten i Nordiska rådet. Där har frågan om möjligheten för Nordens medborgare att följa våra respektive länders tv-kanaler, som lyfts fram i en av motionerna, länge varit livligt debatterad, och det är en fråga som jag verkligen kan sympatisera med. Träning i de nordiska språken, en större förståelse för varandra och vad som sker i de nordiska länderna är alla viktiga parametrar i utvecklingen av vår nordiska gemenskap. Dock är det inte så lätt snutet ur näsan som man skulle kunna tänka sig med fri tillgång till varandras tv-kanaler. Frågor om både upphovsrätt och ekonomisk försvarbarhet uppkommer. Man har därför från Nordiska rådets sida rekommenderat ministerrådet att utarbeta en strategi på medie och upphovsrättsområdet som ska presenteras under det här året. Det ser jag fram emot och kan samtidigt tipsa om att det går alldeles utmärkt att lägga till ett nordiskt tv-utbud i valet av digitala tv-kanaler.Herr talman! Till sist vill jag med några ord beröra Vänsterpartiets reservation i betänkandet. Den gäller den del i motionen från samma parti om att grundlagsskydda public service, som Mia von Sydow Mölleby berättat, eller statliga medier för att, som det står i motionen, "befolkningen i Sverige via public service ska kunna få opartisk samhällsinformation, nyheter och smalare program . ".Herr talman! Förutom att motionärerna, om jag ska vara lite elak, implicit kan mena att andra än statliga mediers opartiskhet kan ifrågasättas lyfter motionärerna upp händelser i Grekland som ett exempel. Där lades public service-företaget ERT, Elliniki Radiofonia Tileorasi, ned 2013 av den dåvarande regeringen med anledning av att företaget var ineffektivt och dyrt. Grekland var ju vid den här tiden - och är fortfarande, fast inte lika allvarligt - mitt uppe i en finanskris och behövde se över sina finanser. Men just vad gällde ERT var ineffektiviteten och också tilliten till detta public service-företag ganska låg.

Det kanske till och med är tvärtom. En sådan förändring kanske skulle kunna försvåra olika utbud av medier och därmed riskera att bidra till minskad allsidighet och opartiskhet.

Herr talman! Samtidigt som vi gläds och är stolta över 250 år av tryckfrihet har dagspressen en oerhört problematisk ekonomisk situation till följd av att man i snabb takt tappar annonsintäkter.År 2007 var de samlade annonsintäkterna till dagspressen 9 miljarder kronor. I år förväntas de landa på 4 1⁄2 miljard kronor. Det är alltså hälften av de intäkter man hade för bara nio år sedan.

Herr talman! Det är inte tu tal om att public service har en roll. Den lyfts delvis fram i den motion som Vänsterpartiet har väckt om nyhetsprogram på minoritetsspråk och smalare kulturprogram som kanske inte ingår i det stora kommersiella utbudet.Jag vet inte om jag riktigt förstod Niclas Malmberg vad gäller grundlagsskyddet. Fria och oberoende medier har redan i dag ett grundlagsskydd i yttrande och tryckfrihetslagen. Niclas Malmberg vill säkra public service mot framtida odemokratiska regeringar genom ett grundlagsskydd. Men det kan inte garanteras genom ett grundlagsskydd utan måste ske genom att slå vakt om de yttrande och tryckfrihetslagar vi har.Niclas Malmberg tar upp Ungern som exempel. Men se på Ryssland! Där har man statlig tv, och partiet, staten och duman äger i princip medierna och bedriver mycket desinformation och riktade medier. Det finns ett grundlagsskydd, men det fungerar inte i praktiken.
Herr talman! Annicka Engblom blandar ihop två frågor. Den diskussion jag för har inget med Vänsterpartiets motion att göra. Jag talar om att säkerställa public services oberoende gentemot statsmakterna. Det är det som kan behöva grundlagsskyddas.I dag fungerar ordningen väl. En regering utser ledamöter i en förvaltningsstiftelse som sedan i sin tur utser ledamöter i de tre public service-bolagen. Men vad händer om det kommer en regering som precis som i Polen vill ta makten över public service och placera sin egna förtrogna i public services ledning? Det är enkelt. Man utser omedelbart hälften av ledamöterna i förvaltningsstiftelsens styrelse som genast kallar till nya bolagsstämmor och utser sina egna styrelser, inklusive vd:ar, i public service-bolagen. En sådan situation vill vi inte hamna i. Vi vill inte göra detta möjligt för en regering som inte har goda intentioner med public service och inte vill låta public service agera oberoende utan tvärtom vill styra det med statlig propaganda, på det sätt som Annicka Engblom talade om.En sådan situation måste vi omöjliggöra, och det kan göras på många olika sätt. Medieutredningen lyfte upp problematiken och säger att det är en fråga som vi måste hantera med utgångspunkt i den situation vi har i Sveriges riksdag i dag med ett parti som faktiskt inte erkänner public service-bolagens fria och oberoende roll utan tvärtom vill styra.
Herr talman! Jag tänker inte recensera hur andra partier ser på denna fråga. Men tack för klargörandet! Nu vet jag i alla fall hur Niclas Malmberg tänker.Jag är lite bekymrad över att Niclas Malmberg genom detta resonerande utrycker både misstroende mot vårt demokratiska system och misstroende mot opartiskheten hos de medier som inte är public service.

Jag tror inte att ett grundlagsskydd av public service skulle komma åt problemet som Niclas Malmberg lyfter fram.
Herr talman! Jag är förbryllad över Annicka Engbloms inlägg, som inte alls handlar om de resonemang som jag för. Jag misstror inte på något sätt dagspress eller andra fria och oberoende medier. Jag lutar mig gärna mot den förtroendebarometer som tas fram varje år. Här ligger public service-bolagen i topp. 70 procent av landets invånare känner förtroende för Sveriges Radio och litar på vad som sägs där. Sveriges Television ligger nästan där, på 66 procent.Glädjande är att lokalmedierna är på uppgång, från 46 procent förra året till 49 procent i år. Det betyder att nästan varannan person litar på att det som står i lokalpressen är sant.

Jag förstår inte varför Moderaterna skulle vara motståndare till att försvåra ett sådant övertagande. Det handlar inte om att det inte ska finnas alternativ till public service. Det handlar enbart om att vi ska säkerställa att public service inte omvandlas till statlig propaganda-tv.(Beslut fattades under § 19.